Herr talman! Om herr Gustavsson i Nässjö ursäktar skall jag först säga några ord till fröken Hörlén. Jag skall också göra ett beriktigande därför att jag har förväxlat reservationen och motionen. Det var två likalydande motioner från centern, nr 843 av herr Bengtson i första kammaren och nr 1051 av herr Hedlund i andra kammaren som gällde 80 procentsgränsen. Senare vid behandlingen i utskottet anslöt sig folkpartiet till den uppfattning som kom till uttryck i centerns motion. Herr Gustavssons i Nässjö påstående att vi på något sätt skulle vara negativa till hela projektet vill jag bemöta genom att bara läsa litet ur vår reservation.

Jag kan inte begripa att man kan ha något emot en sådan skrivning som vi har gjort. När det gäller summan försöker herr Gustavsson få det till att vi skulle ha en negativ inställning. Vi från centern har samma belopp som SIDA föreslagit. Det är regeringen som inte trott på SIDA utan lagt till mera pengar, medan vi däremot har trott på SIDA och det belopp som SIDA föreslagit. Kan man säga att det är negativt? Nej, herr Gustavsson, det är felaktigt att påstå att vi skulle ha en negativ inställning. Vi har tvärtom haft en positiv inställning. Vi har ju uttalat att man skall försöka hindra de negativa konsekvenser som kan uppkomma i samband med det stora bygget.
Herr talman! Om det hade varit så väl att centern hade trott på SIDA, då skulle man inte ha behövt lämna någon reservation. I en särskild PM som SIDA lämnat och redogjort för i utskottet har SIDA tillbakavisat vartenda påstående om negativa konsekvenser som centern kommer med i sin motion. Låt mig läsa innantill ur denna PM: ”Om man först ser till projektets konsekvenser på ekologin, kan man iaktta en klart positiv effekt av de skogsplanteringar och skogsåtgärder som redan igångsatts och som kommer att vidare utvecklas.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

Regeringens höjning av bidraget i förhållande till SIDA:s förslag ser jag som ett uttryck för ett politiskt ställningstagande av regeringen som jag tycker är helt riktigt. Man kan ju inte uttala sin totala sympati för ett projekt samtidigt som man säger att detta kan få ytterst negativa konsekvenser och samtidigt som man uttalar en rad reservationer! Det går inte ihop, herr Torsten Bengtson; det går inte att göra vilka kullerbyttor som helst.
Herr talman! Får jag be herr Gustavsson i Nässjö definiera vad han menar med SIDA. Han står här och refererar och påstår att SIDA har sagt så och så. Vad är det för handling han refererar till? Jo, i utskottets betänkande står det att vi har fått ta del av en promemoria som upprättats inom SIDA beträffande de här frågorna. Men ledamöter av SIDA:s styrelse förklarar att de inte varit med om detta och aldrig sett denna handling tidigare. Det var inte generaldirektören som presenterade den, utan den hade bara skickats över till utskottet, och utskottet fick aldrig någon klarhet i vem som egentligen stod bakom handlingen, mer än möjligen den tjänsteman som har upprättat den. Vad menar herr Gustavsson i så fall med SIDA? Är en sådan handling SIDA:s oavsett hur man fått tag på den? Jag har frågat detta tidigare i dag men inte fått någon förklaring om denna handling, som i svepande formuleringar bemöter en del av det som centern har uttalat farhågor för. Uttala er inte så tvärsäkert, herr Gustavsson i Nässjö, om vad SIDA har anfört! SIDA:s styrelse, varav en del finns närvarande i kammaren, kan i så fall tala om ifall det verkligen är SIDA som har avgivit promemorian eller om den bara har upprättats av någon tjänsteman.
Herr talman! Herr Torsten Bengtson kanske inte anser att det är ett ställningstagande av generaldirektören för SIDA fastän han var med vid föredragningen inför utrikesutskottet och överlämnandet av denna PM. Hade generaldirektören för SIDA funnit anledning att ta avstånd från den promemoria som hade upprättats inom SIDA, hade han säkert gjort det. Han har emellertid inte funnit anledning att göra det, och jag kan därför inte se annat än att generaldirektören står bakom detta ställningstagande. Flera ledamöter av SIDA:s styrelse som är här i kammaren kan kanske sedan yttra sig och säga vad de tycker om detta.

Herr talman! Diskussionen rörande Sveriges engagemang i Världsbanken och dess satellitorgan IDA har blivit alltmer kontroversiell. Ju fler skandalerna med banken har blivit, desto mer slår dess anhängare till reträtt. Men de fasthåller likväl vid att Sverige bör kvarstanna. Världsbanken — som ju har samma styrelse som IDA -— har blivit ett alltmer ohöljt organ för den amerikanska utrikespolitiken. Härtill bidrar inte endast USA:s och dess allierades dominans röstmässigt. Man har ju i banken brutit med den annars rådande FN-principen om ett land — en röst. Till detta bidrar också anknytningen av bankgruppens högsta ledning. Världsbankens förste chef, Meyer, var amerikansk bankir. Dess andre, McCloy, hade positioner dels i Rockefellers Chase Manhattan Bank, dels i Westinghouse, dels i American Telegraph & Telephone Company och Ford. Han var till yttermera visso biträdande krigsminister. Black kom också från Chase Manhattan och hade anknytning till Fordgruppen och till oljejätten Royal Dutch Shell. Woods kom från First Boston Corporation och Rockefellergruppen och satt också i arméns utrustningsstab. McNamara, Vietnamkrigets strateg och krigsminister, kommer från Fordgruppen. Han var en av de drivande bakom krigets eskalering. Världsbanken är en mycket god affär för det internationella bankkapitalet, som är den största marknaden för dess upplåning. Fram till 1969 var de amerikanska kapitalinkomsterna från låneverksamheten 2,1 gånger större än de amerikanska investeringarna i banken. Hur kan man då säga, att banken är ett stöd till u-länderna? USA-kapitalet tar in mer än det ger ut. Den amerikanska betalningsbalansen får ett verksamt stöd. U-ländernas skuldsättning ökar. Deras betalningsbalans försämras. Banken bedriver politisk utpressning mot många fattiga länder. Banken ställer krav på att länderna skall följa en liberal, kapitalistisk finanspolitik. Banken prioriterar sådana länder som skär ner sina social utgifter. Banken framhåller i sina rapporter det sistnämnda som ett en positiv faktor. En reaktionär socialpolitik ökar alltså i bankens ögon ett lands kreditvärdighet. Senast användes detta argument t.ex. om Chile. Under Allendetiden ströps kreditgivningen. Banken deltog i den ekonomiska krigföringen mot Chile. Militärjuntan hade bara suttit några månader när banken i en tjänsterapport förklarade att Chile nu åter blivit intressant för långivning. Sund finanspolitik och minskade socialutgifter berömdes. För bekräftelse på vad jag nu sagt hänvisar jag kammarledamöterna till bankens pressmeddelande nr 3246 den 8 februari 1974. Pärmen med pressmeddelanden står i referensbiblioteket. Världsbanken straffar länder som företar nationaliseringar av privatkapital. Därför ströp man långivningen till Allende. Därför lånar man inte pengar till de nationaliserade tenngruvorna i Bolivia utan bara till de privata. Men är det inte så att IDA har andra bedömningar än banken? Så påstås från dem som försvarar Sveriges engagemang. Låt oss höra på chefen själv, McNamara.

Särskilt IDA:s låntagare saknar möjlighet att få kredit på lika goda villkor från någon annan källa; därför är det osannolikt, att de skulle bortse från det slags rådgivning som ges dem av Bankens och IDA:s kommissioner.” Herr talman! Detta är ett öppet sätt att redogöra för den ekonomiskpolitiska utpressning som bedrivs. Men är det inte så att u-länderna vill ha IDA, att de bett Sverige att stanna kvar? Naturligtvis! Fråga den vars skuldsättning ständigt växer, om han inte vill ha tillfällig lindring, extra pengar för att betala omedelbara räntor och amorteringar. Argumentet är ovanligt cyniskt. Först medverkar man i u-ländernas ökade skuldsättning. Sedan åberopar man deras desperata behov av billiga lån för att betala andra lån. I verkligheten är det så att u-länderna hellre skulle vilja satsa på UNDP eller FN:s kapitalfond. Men för den sistnämnda har Sverige demonstrerat sitt ointresse. I denna fond skulle man slippa den orättvisa röstfördelningen — men Sverige stöder hellre den USA-dominerade bankgruppen, där uländerna röstmässigt är i betryggande minoritet. IDA:s inriktning är på länder, där det amerikanska kapitalet har intressen och där amerikansk utrikesoch militärpolitik söker stödjepunkter. Den ovanligt grymma fascistiska diktaturen i Indonesien — landet med de många koncentrationslägren och de många föräldralösa efter massmorden 1967 — är näst största mottagare totalt sett. IDA:s största kunder i Latinamerika var 1974 tre fascistiska regimer: Bolivia under general Banzer, Haiti med sin fruktade och totalt korrupta banditregim samt Honduras, där korruptionsskandalerna nu skakar landet. Själva bankens största kund är Brasilien, hemvist för intrigerna mot Chile 1973 och för ett brutalt undertryckande av folkets frioch rättigheter. Jag hänvisar till bankens årsrapport för 1974. Vidare kan nämnas att ett mycket stort lån på 400 milj. dollar nu planeras till militärjuntan i Chile. Vi finner ett lätt iakttagbart samband mellan långivningen och USA:s utrikespolitiska maktspel. När Algeriet på sin tid nationaliserade franska kapitaltillgångar drabbades det av lånestopp från banken i ett antal år. Peru har haft lånestopp. Tanzania har balanserat mycket nära lånestopp på grund av klagomål från brittiska kapitalintressen. Indonesien blev storkund åt IDA så snart CIA hade organiserat den fascistiska kuppen. Egypten med sin satsning på privatkapitalism har kommit i ropet i samband med Kissingers försök att penetrera arabvärlden. Bolivia stöddes efter Banzers kupp, Ghana efter CIA-kuppen och Brasilien efter militärdiktaturens införande. Men har inte IDA:s politik trots allt blivit bättre? Det har t.ex. sagts att IDA nu satsar mer på jordbruk. Det har anförts som försvar för Sveriges engagemang i fonden. Låt oss se på IDA:s egna uppgifter i Världsbankens årsrapport för 1974. Summan för jordbruksprojekt inom IDA:s ram var för de tre åren 1972-1974 i miljoner dollar: 313, 436 och 309 —- dvs. sista året en drastisk minskning i stödet till jordbruksprogram. Ser man f.ö. till jordbruksprogrammen, finner man att de väsentligen ägnas projekt för främjandet av exportinriktat och kommersiellt jordbruk —- jag hänvisar till pärmen med pressreleaser i handbiblioteket. Detta kommersiella jordbruk, som ofta påtvingas u-länderna, är i många fall ekologiskt och ekonomiskt felaktigt. Det har en betydande andel i skulden fört.ex. de fruktansvärda jordbrukskatastroferna i Afrika de senaste åren. Om man ser på rapporten från 1974, skall man finna att IDA har givit lika stort stöd åt turism som åt befolkningspolitik. Det är vad de fattiga och nedtryckta bjuds: turisthotell för utlänningar, bl.a. ett hotellbygge i Indonesien, på det sköna Bali, där massmorden 1967 var ovanligt markerade och grymma. Är det ett värdigt mål för svensk biståndspolitik att göra de nedtryckta till hustjänare och skoborstare åt ett kringresande överklasskikt från Västerlandet? Man måste ställa frågan: Vad menar försvararna av Sveriges engagemang i Världsbanken? Varför talar de inte sanning? Varför för de svensk opinion bakom ljuset? I flera år har de sagt att IDA skulle bli bättre när det gällde ländervalet. Varför säger de så, när vi kan se hur Indonesien, Bolivia, Haiti och Honduras har blivit gynnande. Varför påstår de att bankens politik har blivit progressivare och att McNamara hållit så progressiva tal? Hur stämmer det med den stora kredit som nu är på väg till Chile? Varför säger de att jordbruket skall få ökad andel? Rapporternas siffror visar ju i stället att jordbrukets andel minskat. Varför säger man att u-länderna vill att Sverige skall satsa på IDA, när det från bankledningen cyniskt och öppet sägs, att de IDA-beroende länderna är i en tvångssituation? Varför talar man inte om att de fattigaste länderna måste ha kortsiktigt andrum i sin skuldsättning och därför hänger fast vid IDA? Varför säger man inte att de, om de vore mer oberoende, skulle föredra FN:s kapitalfond eller UNDP? Varför sprider man det befängda ryktet bland svensk folkopinion att u-länderna själva skulle föredra IDA, där de inte har något röstinflytande alls, framför FN-organ där de skulle betraktas som jämlikar med USA och industriländerna i rösthänseende. Och den mest centrala frågan av alla: Hur länge skall detta få fortgå? Vilka nya bottennivåer skall IDA nå, innan regeringen inser att det inte går att få någon grundläggande ändring till stånd? När är botten nådd, om den inte är nådd med de nya stora stöden åt Indonesien eller bankens affärer med Chilejuntan? Tror någon, som är det minsta bevandrad i amerikansk maktpolitik, att Sveriges formella protester har någon som helst verklig betydelse, så länge man snällt och villigt betalar sina pengar och hjälper amerikanska regeringen att stödja de privata tenngruvorna i Bolivia och generalernas utbildningspolitik i Indonesien? Om nu Sverige i stället ifrågasatte sitt engagemang, om man sade ifrån att protesterna inte bara var i ord utan att Sverige övervägde att drastiskt skära ner sina betalningar eller att vägra nästa påfyllnad, om Sverige gjorde klart att man hellre skulle satsa på sitt eget bilaterala program eller på FN-organen, därest inte IDA fick en annan inriktning, kunde inte det väntas få en helt annan effekt än den formella protesten som åtföljdes av ett passivt tillskjutande av pengar? USA-regeringen och McNamara är ju inte naiva. De vet att protester föga betyder så länge pengar flyter in i god ordning. Det enda som kan hjälpa är ekonomiska nedskärningar och, om det inte medför några resultat, ett överflyttande av pengarna till biståndsformer som är värda namnet. Det borde stå klart för regeringen och regeringspartiet att man inte i längden kan stödja ett organ som arbetar efter principen att minskade socialutgifter är sund politik. Man kan inte knyta sig till en politik som har som mål att påtrycka mottagarländerna en liberal marknadsekonomi. Man kan inte utan att mista sin egen politiska trovärdighet stödja Indonesien och göra sig till medagerande i den amerikanska utrikespolitikens irrgångar. Ett avgörande måste komma och en lösning eftersträvas. Herr talman! Det svenska biståndet åt Tanzania, Cuba och Vietnam angrips i dag från den reaktionära kanten. Om man då vill försvara detta bistånd, måste man förankra biståndstanken hos den svenska arbetarklassen och hos folkets djupa led, och det gör man rimligen inte genom att stödja turistprojekt i Indonesien och Nepal, privata tenngruvor i Bolivia eller den galne reaktionären Mobutu i Zaire. Man måste inse att sådant skadar biståndsidén i den svenska arbetarens ögon. Folk här hemma, som är pressade av priser och hyresstegringar, vill inte gärna beskattas till förmån för sådana ändamål. Man måste i stället sträva efter att ge dem en politiskt och ekonomiskt hållbar motivering. En sådan har aldrig kunnat uppvisas för IDA, och den kommer med säkerhet inte heller. Slutsatserna drar sig själva. Det har sagts att avvärjandet av en kredit till Saigonregimen skulle ha varit beroende av att Sverige hade protesterat i Världsbanken. Det är klart att vill man betrakta sig som världens navel, så må man göra det, om man tycker att det gagnar ens taktiska syften. Men om man tittar sig runt i världen och finner vad som annars har hänt med Saigonregimen så skall man finna att en solid majoritet i den amerikanska kongressen sedan lång tid har motsatt sig ytterligare satsning på Saigonjuntan därför att det står klart att den är räddningslöst förlorad. Ser man sig vidare omkring i världen, skall man finna att det finns ett viet namesiskt folk som sedan decennier har fört en befrielsekamp, en väpnad sådan, som nu i det yttersta av dessa dagar har lett till att den Saigonregim som var påtänkt för lån för Världsbanken i praktiken, maktpolitiskt sett, icke längre existerar. Men att detta skulle ha haft någon betydelse tror man tydligen inte, utan det som haft den stora betydelsen skulle alltså vara att en svensk delegat har hållit ett kritiskt tal. Hur naiv får man vara när man är i sällskap med herrar McNamara, Ford och Kissinger? Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 731.
Herr talman! Det är inte, herr Jörn Svensson, det vietnamesiska folket som sitter i Världsbanken. Det var det som mitt resonemang gick ut på. Sverige gör det och har konsekvent sedan idén om ett lån till Saigonjuntan kom upp 1973 motsatt sig detta lån. Sverige har efter hand fått stöd av andra länder, och det har lett till att Världsbanken har fått skriva av det lånet från sin dagordning, liksom man fick skriva av' lånet till Chile från dagordningen efter de påtryckningar som gjordes av Sverige och efter hand av allt flera länder. Felet i Jörn Svenssons resonemang ligger egentligen i den första inledande satsen, där han säger att Världsbanken blir ett alltmer ohöljt organ för USA:s politik. Men hela den historik som Jörn Svensson sedan visade upp antyder ju motsatsen, att Världsbanken blivit ett allt mindre ohöljt organ för USA:s politik. De verkligt stora skandalerna som Jörn Svensson talade om ligger längre tillbaka i tiden. Men slutsatsen är given. Världsbanken har numera intagit en rad ståndpunkter som inte sammanfaller med den amerikanska regeringens intressen. Det gjorde icke Världsbanken för 10 eller 15 år sedan. Vår kritik är att denna utveckling går alltför långsamt och bör påskyndas. Men slutsatsen kan inte bli att vi skall dra undan stödet. Jörn Svensson gör sig till överdomare över de u-länder som finns i Världsbanken genom att säga att deras skulder har växt så mycket att vi inte kan lyssna till deras röst — de är i en desperat situation. Menar verkligen Jörn Svensson att de u-länder och de regeringar som anser att Sverige bör stanna i världsbanken för att driva u-landsintressen har förlorat omdömet därför att de har höga skulder? Har Tanzanias regering med Julius Nyerere förlorat omdömet därför att Tanzania har en stor skuldsättning? Om Jörn Svensson drar den slutsatsen är det i varje fall inte mot bakgrund av en marxistisk samhällssyn. FN:s kapitalfond bör bli ett alternativ till en framtida stark insats i Världsbanken. Därom är Jörn Svensson och utskottet eniga. Vi bör bygga ut biståndet i kapitalfonden. Det är inte så, som herr Jörn Svensson säger, att utskottet ställer sig negativt till insatser i kapitalfonden. Tvärtom svarar Sverige i dag för 40 96 av bidragen under 1975 till den fonden. Jag vill sluta med en fråga: Hade det varit bättre om Sverige inte drivit sin kritik mot Saigonjuntan i Världsbanken? Då hade Saigon i dag fått pengar från Världsbanken.
Jag vill anmoda de ärade talarna att iaktta gällande regler för repliktid.
Herr talman! Herr Hellström upprepar sitt påstående att det vietnamesiska folkets mer än 20-åriga befrielsekamp och den amerikanska kongressens massiva motstånd mot vidare amerikanskt engagemang till förmån för Saigonjuntan skulle vara betydelselöst när det gäller att hindra McNamara att satsa på denna fallfärdiga och från amerikansk synpunkt i dag maktpolitiskt fullständigt ointressanta regim. Dessa krafter skulle alltså inte betyda någonting. Men Sveriges tal på Världsbankens sammanträde skulle ha betytt allt. Kan någon verkligen anse sig själv så till den grad vara världens navel, då skall man trakta bra efter positioner i kanslihuset, herr Hellström. Låt mig få citera ett anförande av handelsminister Feldt i en SIDA debatt om Världsbanken, där han apropå Chile säger så här när han får frågan om hur Sverige kommer att ställa sig när Chilelånet till militärjuntan kommer upp och hur Sverige skall rösta då: ”Hur tekniken kommer att gå till, det vet jag inte men i varje fall ges det tillfälle till omröstning. Kommer vi att kräva det eller kommer vi att rösta nej. Om det sedan” — observera det — ”har någon betydelse för bankens politik Det är nog en riktigare bekännelse om vad det maktpolitiskt handlar om än en sådan förklaring som herr Hellström vill ge, att vi betyder allt och att det vietnamesiska folkets kamp inte betyder någonting. Den fråga som skall ställas är: Om Thieuregimen fortfarande hade varit maktpolitiskt intressant för den amerikanska regeringen vad hade då Sveriges protest betytt? Den hade inte betytt någonting, man hade drivit igenom sina önskemål ändå.
Herr talman! Ja, men herr Svensson i Malmö, Världsbanksledningen ville ta upp långivning till Saigonjuntan redan 1973 när Thieuregimen hade en stark ställning. Under en tid då den genom amerikansk uppbackning hade en stark ställning och sedan upprepade gånger bröt mot Parisavtalet ville Världsbanksledningen förstärka den ställningen. Hade bankledningen haft den politiska styrka som Jörn Svensson hävdar, hade man klarat det. Då hade man från baknens sida kunnat backa upp Thieu i en situation där han var stark och behövde ytterligare stöd. Det var då som Sverige och senare de nordiska och även andra stater gick in och motsatte sig projektet. Inget stöd till Saigonjuntan skulle få lämnas från Världsbankens sida. Detta är ingenting som Sverige påbörjat nu i år när de framgångsrika PRR-arméerna närmar sig Saigon. Detta var en insats som startades 1973 för att hindra Thieuregimens uppbyggnad i ett läge där Thieu var mäktig. Herr Svensson har fel på en rad punkter i beskrivningen av bank gruppens politik. Världsbanken stöder inte i dag i dominerande grad exportjordbruken. Jag beskrev tidigare i kväll hur man just på den punkten har svängt om, hur man i Afrika ger en väsentligt mindre andel stöd än tidigare till de multinationella livsmedelsföretagen och hur man i stället ger en betydligt större andel till de fattiga småbönderna, t.ex. genom lagringsmöjligheter. Det är en omsvängning av Världsbankens politik som kan beläggas statistiskt. F. ö., Jörn Svensson, har Världsbanksgruppens utlåning till jordbruksändamål som helhet stigit från 6 96 före år 1960 till 24 96 under det förra budgetåret. Slutsatsen kvarstår: Vi kan inte göra oss till överförmyndare för uländer, vare sig fattiga, socialistiska eller andra. Andra u-länder som deltar i 77-gruppens möten har utan reservationer sagt att man accepterar Världsbanken. Man vill reformera Världsbanksgruppen, men vill stanna kvar i den. Våra vänner i u-landsvärlden säger att man önskar att Sverige stannar kvar. De har en annan värdering av små länders möjligheter att påverka Världsbankledningen än vad Jörn Svensson har, och jag tycker vi skall lyssna mer till Julius Nyerere än till Jörn Svensson.
Herr talman! Förberedelserna för lånet till Saigonjuntan 1973 var ju bara sonderingar, och undersökningarna påbörjades då. Det som hände sedan och som var maktpolitiskt intressant var när det hela skulle börja förverkligas. Men det hände betydligt senare när den militära situationen var annorlunda. Det har uppgivits att lånets uteblivande berodde på den militära situationen och icke på ett tal som hållits av någon svensk delegat. Jordbrukspolitiken har blivit annorlunda, det är inte exportjordbruken man främjar, säger herr Hellström. Titta på pressklippen i den här pärmen, herr Hellström, och finn att det är typiska avsalujordbruksprojekt man har här. Det är typiska kommersiella projekt, ofta understödda med investeringar i hamnar och vägar så att resurserna skall kunna fraktas ut ur vederbörande land. Låt mig sedan till sist ställa en fråga. Om man inför Sveriges arbetare säger att vi måste stanna kvar i Världsbanken och stödja den indonesiska militärjuntan, general Bantzer och alla de andra, vad är det för inställning man då premierar och stimulerar till hos gemene man här i landet? Det måste vara en passiv, oengagerad eller rentav fientlig reaktion mot ulandspolitik när man går ut och säger att vi måste stanna kvar och stödja denna regim. Vad gör man då? Jo, då minskar man möjligheterna att hos de djupa leden förankra den goda och riktiga biståndspolitik som exempelvis i stor utsträckning - vilket även vi vpk:are erkänner —- kommer till uttryck i det bilaterala programmet. Man skadar ju Cubas, Nordvietnams och andra progressiva länders intressen genom att på detta sätt belasta sig med samarbete med fascistiska och reaktionära regimer. Så länge man inte kommer ifrån det tror jag inte att man förankrar svenska biståndspolitikens egentliga huvudtanke hos det svenska folket — och det är en stor risk.

Herr talman! Under förra året hölls flera internationella konferenser där u-ländernas situation belystes. Om man ser till antalet deklarationer som därvid avgavs och som andas solidaritet med de fattiga länderna, så får man intrycket att det senaste året har fört oss en bra bit på väg mot internationell utjämning och rättvisa. Ser man däremot till förekomsten av konkreta åtgärder från de rika ländernas sida för att söka vända utvecklingen i de fattiga länderna, blir man inte lika imponerad. Men förhoppningsvis har alla de internationella konferenser som ägnats åt problem som berör u-länderna bidragit till att åtminstone i någon mån öka medvetenheten i västvärlden om dessa länders situation. När vi diskuterar Sveriges insatser i biståndssammanhang så bör det slås fast att det finns flera skäl som talar för att vårt land nu bör driva frågorna om internationell rättvisa med större kraft än någonsin tidigare. Flera faktorer har på senare tid bidragit till att klyftan mellan rika och fattiga nationer ökat. Samtidigt tycks viljan att bistå u-länderna snarast vara i avtagande bland västvärldens industrinationer. Vi bör därför se som en viktig uppgift att söka påverka den internationella opinionen till ett större ansvarstagande för de fattiga länderna. Det går inte att vifta bort vårt ansvar i det här avseendet med att hänvisa till att vi är en liten nation vars insatser har en begränsad räckvidd. Ibland hävdar man ju att Sveriges agerande i internationella sammanhang följs med speciellt intresse. Om detta är riktigt, då är vårt ansvar när det gäller att verka för internationell solidaritet och rättvisa större än vad vi egentligen haft anledning att räkna med. Under förra året har genom naturkatastrofer och missväxt läget ytterligare förvärrats för några av världens fattigaste länder. Detta faktum är i och för sig ett tillräckligt skäl för att ta krafttag för att öka våra insatser. Här gäller det ju i första hand att söka avhjälpa akut nöd för att sedan vidta mera långsiktigt verkande åtgärder. Livsmedelsbistånd kommer under lång tid att vara nödvändigt. Jag finner det därför, herr talman, naturligt att yrka bifall till reservationen 34 i betänkandet nr 4. Tidigare har man när det gäller biståndsfrågor ofta haft anledning att klaga över allmänhetens ringa intresse för dessa problem. Vi kan nu konstatera att vi i Sverige har en växande opinion för ökade biståndsinsatser, vilket bl.a. den s.k. veteaktionen i höstas visade. Människorna i vårt land kan inte vara likgiltiga inför förhållandena i de fattiga länderna. Man kan inte vara oberörd av lidanden som drabbar människor även om det sker långt bort. Allt fler tycker att det är orimligt att vi har siktet inställt på ytterligare standardhöjning medan svälten breder ut sig i andra delar av världen. Det finns nu sannolikt bättre förutsättningar än tidigare för att skapa förståelse för att vi måste begränsa vår konsumtion av energi och naturtillgångar till förmån för andra. Engagemanget i de internationella frågorna tycks vara störst bland unga människor. De inser att det också är deras egen framtid som står på spel. Många har en stark önskan att göra en personlig insats för att i någon mån bidra till förbättrade förhållanden för människorna i de fattiga länderna. Många är beredda till ekonomiska uppoffringar, andra vill göra direkta insatser i biståndsarbetet. Här har inte minst de kristna kyrkorna och samfunden en viktig uppgift när det gäller att kanalisera både de ekonomiska och de personella resurser som står till förfogande. Missionsorganisationerna har på senare tid alltmer sökt bredda sin kontaktyta genom att gå ut till allmänheten i brett upplagda aktioner till förmån för olika sociala projekt i u-länderna. Resultaten av dessa aktioner visar att de också fyller ett behov här hemma genom att de erbjuder en möjlighet för många människor till ett direkt personligt engagemang. I motionen 329 har jag pekat på missionsorganisationernas möjligheter när det gäller biståndsverksamhet. Jag har begränsat mig till att aktualisera problem som har samband med katastrofsituationer. Svenska kyrkan och de fria samfunden har i många år arbetat i flera av världens fattigaste länder, varav vissa lever under ständigt hot att drabbas av olika naturkatastrofer. Genom organ som Lutherhjälpen och Frikyrkan hjälper har de också skaffat sig stor erfarenhet av hjälpverksamhet i katastrofsituationer. Missionsorganisationerna har ofta egen personal på platsen. Deras rikt förgrenade kontakter och lokalkännedom gör att de ofta har förutsättningar att agera snabbt i en katastrofsituation. Det som är ett hinder för skyndsamma insatser är ofta bristen på ekonomiska resurser. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet uttalar sig positivt om missionsorganisationernas roll i det här sammanhanget. Utskottet finner emellertid inte att det är ändamålsenligt att uttala generella riktlinjer för kanaliseringen av svenskt bistånd i framtida katastrofsituationer. Jag delar utskottets synpunkter i detta avseende — några generella riktlinjer för kanaliseringen av svenskt katastrofbistånd har heller inte efterlysts i motionen. Däremot har jag understrukit att alla vägar som kan vara effektiva skall användas. Därför vore det värdefullt om de instanser som har att handlägga frågor om katastrofbistånd hade en bättre kännedom om missionsorganisationernas kapacitet inom olika geografiska områden. Jag menar därför att det kunde löna sig att bättre kartlägga organisationernas resurser. Något annat har inte föreslagits i motionen. Jag finner det emellertid värdefullt att utskottet har slagit fast att missionsorganisationernas erfarenhet och resurser bör tas till vara i en katastrofsituation. De socialdemokratiska ledamöterna tycks i reservationen 27 ha velat tona ned missionsorganisationernas roll i det här sammanhanget, vilket är anmärkningsvärt. Vi borde kunna vara överens om att alla tillgängliga kanaler skall användas för att förmedla bistånd i en katastrofsituation. Herr talman! Flera talare har i dag påmint om den debatt vi hade i december med anledning av utrikesutskottets förslag att leverera 100 000 ton av det svenska veteöverskottet till de svältdrabbade länderna. Innebörden i riksdagens beslut var enligt utskottets skrivning, som godtogs av riksdagen, och enligt deklarationer som gjordes av flera utskottsledamöter att hela veteöverskottet skulle gå till de fattiga länderna. Nu finns det anledning att fråga hur regeringen har följt upp och i fortsättningen tänker följa upp riksdagens uttalande. Man borde på ett tidigt stadium ha förberett leveranser av alla tillgängliga kvantiteter. Biståndsministern har i dag sagt att 300 000 ton vete under innevarande budgetår gått till u-länderna. Men enligt uppgift återstår fortfarande 185 000 ton. Hur kommer denna kvantitet att disponeras? Svälten är fortfarande en realitet. Det är bl.a. därför som centerpartiet föreslår ytterligare 500 milj.kr. i bistånd för innevarande budgetår.

Herr talman! Folkpartiet har misstolkat budgetpropositionen och anför att det är naturligt, med tanke på det stöd som tidigare utgått till FRE LIMO, att Mogambique nu gjorts till ett nytt programland. Den FRELIMO-dominerade regering som styr landet fram till självständigheten i juni i år står inför stora problem. Dels måste den lösa de politiska och ekonomiska uppgifter som är förenade med frigörelseprocessen, dels måste den försöka klara landet ur ett svårt försörjningsläge. Enligt en utredning som gjordes i höstas, befann sig omkring 250 000 människor i en katastrofsituation. Sedan dess har situationen ytterligare förvärrats. Svenska regeringen har beslutat att ge Mogambique 20 000 ton vete som katastrofbistånd. Biståndet för innevarande budgetår uppgår därmed till 35 milj.kr. För nästa budgetår har föreslagits 50 milj.kr. Men innan Mogambique blivit självständigt, kan landet inte göras till programland för svenskt utvecklingsarbete. Folkpartiet föreslår att också Angola efter självständigheten görs till svenskt programland. Centerpartiet förordar en planeringsram på 5 milj.kr. för bistånd till det självständiga Angola. Både centern och folkpartiet understryker att biståndet skall gälla landet som helhet och inte utgå som stöd till enbart MPLA. Moderata samlingspartiet yrkar, att de medel som i årets budgetproposition föreslagits som stöd till MPLA t, v. inte skall utbetalas. Herr Hermansson föreslår i en särskild motion att riksdagen anslår 20 milj.kr. till MPLA för budgetåret 1975/76, att utbetalas utan villkor. I Angola har nu en övergångsregering bildats med lika representation för fyra parter: Portugal och de tre befrielserörelserna MPLA, FNLA och Unita. Övergångsregeringen har till uppgift att förbereda landets själv ständighet och de allmänna val som skall föregå. Angola skall enligt avtal bli självständigt i november i år. Avkoloniseringen i Angola har hittills varit mer komplicerad än i Guinea-Bissau och Mocambique. Angola anses av många bedömare vara Afrikas rikaste land vad beträffar naturrikedomar. Oljefyndigheterna i Cabinda och mineraltillgångarna i norra Angola har under senare år tilldragit sig stort intresse från multinationella företag. MPLA, FNLA och Unita har redovsat olika inställning till den nationella befrielsekampen och den förestående självständighetens innehåll. MPLA är verksamma i så gott som hela landet. FNLA har inriktat sig på norra Angola och verkar främst inom Bakongostammen. Unita, som alldeles nyligen erkänts av OAU, har sin verksamhet förlagd till södra och centrala delarna av landet. Sverige har under flera år stött MPLA:s civila verksamhet i de befriade områdena. De utfästelser som gjorts till denna befrielserörelse håller nu på att fullföljas. Utskottet har inte ansett det vara lämpligt att i dagens oklara situation göra några mer långsiktiga utfästelser om bistånd. Att redan före självständigheten förklara landet för programland skulle vara direkt oförenligt med riktlinjerna för svenskt utvecklingssamarbete. Moderata samlingspartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna har behandlat Sveriges stöd till befolkningen och befrielserörelserna i södra Afrika i sina motioner. Moderaterna understryker att stödet skall vara av humanitär natur. Folkpartiet anser att anslagen till de olika befrielserörelserna bör ökas kraftigt, då kampen för frigörelse går in i ett avgörande skede i södra Afrika. Även vpk förespråkar en höjning av anslagen, på bekostnad av stödet till vad man kallar reaktionära regimer. I budgetpropositionen föreslås att 30 milj.kr. avsätts för fortsatta insatser i Angola, Sydafrika, Namibia och Sydrhodesia under budgetåret 1975/76. Stödet till motsvarande verksamhet uppgår innevarande budgetår till 15 milj.kr. Det innebär alltså en fördubbling av anslagen. Sverige har under senare år stött befrielserörelsen SWAPO i Namibia, ANC i Sydafrika och ZANU och ZAPU i Sydrhodesia. Sedan de båda sydrhodesiska befrielserörelserna gått samman i ANC rekommenderar OAU stöd till denna organisation. Påtryckningar i syfte att få Vorster att släppa greppet om Namibia har lett till att han nu manövrerar för att splittra den svarta befolkningen. Många tecken tyder på att den sydafrikanska regimen söker någon form av Bantustanlösning även i Namibia, en utveckling som skulle lämna den inhemska befolkningen utan reellt ekonomiskt inflytande. Herr Hermansson föreslår att riksdagen anvisar 5 milj.kr. till Eritreas befrielsefront. Ett motsvarande motionsyrkande avslogs av 1974 års riksdag. Det svenska biståndet till befrielserörelser bygger på rekommendationer från FN och står därmed på den internationella folkrättens grund. Det gäller Namibia, Sydrhodesia och de afrikanska områden som stod under Portugals överhöghet. I vad avser hjälpen till apartheidpolitikens offer kan den motiveras bl.a. med FN:s uttryckliga fördömande av den sydafrikanska apartheidpolitiken. Däremot omfattas inte Eritrea av sådana rekommendationer. Det förtjänar vidare att påpekas, att hittills varken OAU i sin helhet eller något av dess medlemsländer rest frågan om att materiellt stödja ELF. Folkpartiet har föreslagit att Lesotho och Swaziland i fortsättningen skall ingå bland programländerna för svenskt bistånd. Budgetpropositionen aviserar ett bistånd under nästa budgetår av storleken 8 milj.kr. per land. Det svenska biståndet till Lesotho lämnas i nära samarbete med FN, oftast i form av s.k. multibiprojekt. Det gäller bl.a. ett markvårdsprojekt genom FAO och ett kooperativt hantverkscentrum genom ILO. Direkta svenska insatser görs som stöd till Lesothos telefonväsen och kartläggning av landets vattenresurser. Den politiska situationen i Lesotho har sedan premiärminister Jonathans statskupp 1970 utmärkts av starka spänningar. Under det senaste året har detta resulterat i mord och förföljelse av politiska motståndare till premiärministern. Det svenska biståndet till Swaziland består av multibiinsatser i form av rekrytering av förvaltningspersonal genom FN, stöd till en sekundärskola genom UNESCO och jordbruksutbildning genom FAO. Vissa svenskstödda projekt i Swaziland innebär även direkta svenska engagemang, t.ex. stöd till ett kooperativt utvecklingscenter och till ett planerat program för småindustri. Den politiska och ekonomiska situationen i Swaziland skiljer sig på avgörande punkter från situationen i Lesotho. Swaziland har ansenliga naturtillgångar , en utvecklad jordbruksproduktion och en exportinriktad tillverkningsindustri. Landet är självförsörjande vad beträffar elkraft. Nästan samtliga dessa tillgångar kontrolleras av en europeisk minoritet, utgörande 2 procent av landets befolkning. Swaziland har också ett annat geopolitiskt läge än Lesotho. Landet har en över 100 km lång gräns mot Mocambique. Landets enda järnväg leder till Lourengo Marques. Sverige söker alltså stödja de strävanden till oberoende som finns både i Lesotho och Swaziland, men utskottet finner ingen anledning att göra länderna till programländer. Folkpartiet och centern har i sina partimotioner yrkat på särskilda åtgärder för att förbättra kvinnornas situation i u-länderna. Redan 1973 års riksdag slog fast att arbetet för att stärka kvinnornas roll i samhällsutvecklingen intar en viktig plats i det svenska utvecklingssamarbetet. I samband med SIDA:s landoch sektoranalyser görs även beskrivningar av kvinnornas situation i olika u-länder. Man uppmärksammar också möjligheterna att ekonomiskt stödja svenska organisationer i deras samarbete med motsvarande organisationer i u-länderna när det gäller att förbättra kvinnornas situation. Sverige har sedan början av 1960-talet stött olika kvinnoutbildningprojekt i Afrika i samarbete med bl.a. UNES CO och ILO. Det erbjuder stora svårigheter att formulera en enhetlig strategi för att integrera kvinnorna i utvecklingsprocessen. Även i detta avseende måste det vara det svenska biståndets uppgift att stimulera varje lands egna ansträngningar. Motionärerna och utskottet är överens om att kvinnornas ställning förbättras i samband med att situationen för eftersatta grupper förbättras, ty som allmän regel gäller att inom varje eftersatt grupp utgör kvinnorna de mest eftersatta. Detta utesluter inte att särskilda insatser för kvinnor kan sättas in vid behov. FN har proklamerat 1975 som det internationella kvinnoåret. En världskonferens i FN-regi skall äga rum i Mexico City i sommar. Konferensen skall behandla olika aspekter av kvinnornas deltagande i samhällsutvecklingen, både i rika och i fattiga länder. Konferensen skall försöka belysa hur politiska, ekonomiska och teknologiska förändringar främjar eller motverkar strävandena till jämställdhet mellan könen och en förändring av de traditionella könsrollerna. Sverige har med 2,2 milj.kr. stött förberedelserna för det internationella kvinnoråret. Detta bidrag utgör ungefär en fjärdedel av kostnaderna. Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor har till uppgift att samordna och stimulera aktiviteter i Sverige med anslutning till kvinnoåret. Centerns partimotion samt en motion av herr Lothigius behandlar uhjälpens ekologiska aspekter. Utskottet anser att u-ländernas mest pressande miljöproblem oftast ligger i deras fattigdom, i bristen på drickbart vatten, i dålig kost och undermåliga bostäder. Även inom jordbruket är det i allmänhet fattigdomen som orsakar miljöproblemen. För att få fram årliga skördar tvingas bönderna bruka jorden på ett sätt som leder till jordförstöring och erosion. Dessa problem avhjälps bäst genom att levnadsstandarden för folkflertalet höjs. Enligt gällande riktlinjer genomförs svenska insatser i u-länderna på ett sådant sätt att de ekologiska effekterna blir så gynnsamma som möjligt. Ingen svensk medverkan sker i projekt med uppenbart miljöskadliga effekter. U-ländernas egen kompetens på det ekologiska området stärks genom att expertis ställs till förfogande och genom stöd till utbildning och forskning inom området. Motionärernas syften är alltså väl tillgodosedda. Herr Gillström har i sin motion tagit upp frågan om specialundervisningen i u-länderna. Sverige har vid flera tillfällen i UNESCO:s generalförsamling framhållit vikten av att handikappade erbjuds möjligheter att delta i utbildning och kulturaktiviteter. År 1968 upprättades en särskild fond, som skulle bidra till finansieringen av specialundervisningen. Verksamheten har dock i huvudsak finansierats över den reguljära budgeten. Intresset för specialundervisning har ökat i många u-länder. Utskottet finner det därför befogat att Sverige inom UNESCO återigen aktualiserar frågan. Svenska insatser i samarbete med UNESCO - s.k. multibiprojekt — kan självfallet bli aktuella, om ett mottagarland så önskar. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till utskottets hemställan i här berörda delar.
Herr talman! Utskottet åberopar statsutskottets utlåtande 1969:62. Efter vad jag kan förstå måste det gälla 1969:82 i fråga om bistånd till Eritreas befrielsefront.

Menar fru Frändås också att Eritrea är en del av Etiopien? Eller är det på det sättet att det handlar om två stater och att Etiopien har annekterat Eritrea? Fru Frändås hänvisar till att OAU inte har sagt någonting i den här frågan eller engagerat sig i den. Det kan ju bero på att denna organisation inte vill erkänna att den har en medlemsstat, Etiopien, som har annekterat en annan stat. Men behöver Sverige acceptera den värdering som denna organisation gör? Jag vill fråga: Hur ser fru Frändås på detta med Eritrea och Etiopien? Är det en etiopisk inre angelägenhet eller är det en konflikt mellan två stater?
Herr talman! När det gäller övriga befrielserörelser i södra Afrika följer vi OAU:s rekommendationer. Det gäller MPLA, SWAPO, ZANU, ZAPU och ANC. Utskottet har ansett att samma regel bör gälla Eritreas befrielsefront.
Herr talman! Det var inte svar på frågan. Jag vill veta hur fru Frändås nu ser på problemet. Är den här konflikten och det här kriget som nu pågår i Eritrea en inre etiopisk angelägenhet? Eller delar fru Frändås den uppfattning som jag har fört fram här, att det handlar om en konflikt mellan två stater?

Herr talman! Jag upprepar att Afrikas övriga stater skulle uppfatta stöd till ELF som inblandning i Etiopiens inre angelägenheter, eftersom inte OAU eller någon av dess medlemsstater har rekommenderat stöd till ELF.

Herr talman! Under de år jag tillhört riksdagen har jag stått på den sida som hävdar vårt ansvar gentemot de fattiga länderna. Min inställning i detta väsentliga avseende kan alltså inte ifrågasättas. I motioner och inlägg i kammaren har jag flera år hävdat att förståelsen inte är lika fullständig bland stora delar av svenska folket. Som ett led i strävan att öka förståelsen för u-hjälpen bland svenska skattebetalare hävdar jag därför i år liksom tidigare att den svenska uhjälpen i större omfattning borde inriktas på varubistånd. När riksdagen i december förra året diskuterade om den svenska katastrofinsatsen skulle ökas med den tillfälliga vetehjälpen, hade det förekommit ett upprop där hundratusentals svenskar skrivit sina namn. Den manifestationen från de många människorna att vi skulle skänka av vårt veteöverskott tar jag som ett klart ställningstagande för att svenska folket är intresserat av ett ökat varubistånd. I motionen 1157 till årets riksdag har jag hemställt ”att riksdagen uttalar sig till förmån för att en ökad andel av den svenska u-hjälpen bör utgå i form av varor och tjänster från svenska företag”. Motionen avstyrks av utrikesutskottet med motiveringen att liknande motioner har framförts och avslagits tidigare år. Ja, det är ett sätt att resonera. Men det är också utrikesutskottets svar till de många svenskar som i december så klart uttalade hur de ville se u-landshjälpen utformad. Det är ganska märkligt att inte utrikesutskottet är villigt att bidra till en större förståelse för u-landshjälpen hos svenska folket. När utskottet avfärdar motionen med motiveringen att motioner med detta innehåll väckts tidigare har utskottet samtidigt sagt till de många som skrev på uppropet i våra kyrkor att man inte är beredd att lyssna. Det är ett ganska ansvarslöst och farligt resonemang som utrikesutskottet för och som kammaren förmodligen kommer att ansluta sig till om en stund. Jag vill också deklarera att jag instämmer med de talare som tidigare i dag har pläderat för att vårt bistånd i större omfattning borde kanaliseras genom missionen och liknande organ. Det är organisationer som har lång erfarenhet ute i mottagarländerna — en erfarenhet som alltså finns tillgänglig ganska billigt. Herr talman! De miljoner som i denna stund svälter på olika ställen i vår värld får det inte bättre genom långa deklarationer i kammaren utan endast genom konkret praktiskt handlande. Jag ber att få yrka bifall till motionen 1157.

Herr talman! I denna långa debatt är det en sak som jag finner särskilt märklig, och det är hur moderater och socialdemokrater kan undgå att tala om vad de vill göra med det veteöverskott på 185 000 ton som visar sig återstå vid sluträkningen i april. När vi i december förde en debatt under en hel dag om veteöverskottet och enprocentsmålet slutade den debatten med bestämda löften från mo derater, centerpartister och socialdemokrater att låta vartenda överskottskorn av vete gå till hungerländerna. Centerpartiet har följt upp detta löfte under våren. Men vad har moderaterna och socialdemokraterna gjort? Inför den stora, engagerade opinion som vände sig till riksdagen lovade i december Arne Geijer att det överskott som visade sig finnas i april skulle levereras till u-länderna. Herr Carlshamre, moderaterna, gjorde en tolkning av innebörden i majoritetens ställningstagande som var mycket långtgående. Han sade att ”utskottets skrivning skall tolkas så att för det första varje kilo veteöverskott som kan finnas i Sverige skall ställas till de svältande folkens förfogande. För det andra skall detta ske utan onödigt dröjsmål genom en snabb inventering av hur mycket som kan finnas och genom alla åtgärder för att snabbt skaffa fram tonnage och annat som behövs för att få i väg veteöverskottet. När vi för det tredje vet hur stort överskottet är och vi kan få i väg det skall det icke komma att fattas pengar.” I den här tolkningen, som samtidigt var en långtgående utfästelse från moderathåll och en förutsättning för att de skulle rösta med utskottet, instämde moderatgruppen. Några röstade med oss i frågan. Betydde inte detta någonting? Nu finns det 185 000 ton kvar av överskottet. Vad vill moderaterna mot den här bakgrunden göra av löftet i december? Många av oss hade intrycket under den s.k. vetedebatten att man från de andra partiernas sida försökte hitta vägar att klara sig ur en besvärlig knipa snarare än vägar att bistå människor som svalt i en mer förfärande omfattning än någonsin tidigare. Tyvärr tycks detta besannas. ”Varje kilo veteöverskott som kan finnas i Sverige skall ställas till de svältande folkens förfogande”, hävdade herr Carlshamre i december förra året och tillade att till detta ”icke skall komma att fattas pengar”. Var detta bara ett tricksande inför en stark kristen opinion? Eller är ni nu med på att anslå pengarna? Ni är faktiskt skyldiga de hundratusentals människor, som gav sin opinionsyttring i december och hörde era löften, ett besked nu. Detsamma gäller socialdemokraterna. Er främste företrädare i debatten lovade att det veteöverskott som visade sig finnas i april skulle levereras till u-länderna. Ni röstade för ett betänkande där det stod att regeringens uttalande våren 1974 om extra stöd till de hårdast drabbade u-länderna för att samtidigt nå enprocentsmålet stod fast. Och en del av er lovade t. 0. m. att återkomma med motioner i januari i år, om regeringen svek. Men det väcktes inga motioner. Det är inte bara ett svek i sak. Det är faktiskt en demokratisk oanständighet att i december ge så klara löften till en starkt engagerad opinion och sedan i april inte ge ett ord, inte ett öre, inte ett vetekorn. Av allt att döma kommer enprocentsmålet inte att nås i rätt tid. Riksdagen sviker sitt sju gånger givna löfte och berövar u-länderna utlovade 500 milj.kr., just det år då de länderna är i störst behov av hjälp. Ändå tror jag det är fel att säga att enprocentsplanen har saknat betydelse. Den har haft stor betydelse. Den har lagt ett golv som inte ens de mest välfärdskonservativa kunnat krypa under. Planen har inte uppfyllts fullt ut, men utan planen hade höjningarna av biståndet gått i betydligt långsammare takt. Konjunkturerna har fått påverka biståndsnivån för mycket, men utan en plan hade biståndet kanske minskat under dåliga tider. Regeringen har tagit chansen att med moderaternas stöd öka biståndet så långsamt som möjligt. Men utan enprocentsplanen hade de saktfärdiga kunnat fördröja den praktiska solidariteten mycket längre. Därför är det naturligt att de återhållsamma nu söker undvika att få en ny plan som tvingar dem att gå vidare. Och därför är det också nödvändigt att få en ny plan som garanterar att Sverige går vidare. Genom dagens beslut kommer riksdagen av allt att döma att slutgiltigt följa regeringen i sveket mot enprocentslöftet. Målet kommer att nås ett år för sent. Men i samma ögonblick som enprocentsdebatten slutar i denna riksdag börjar nästa viktiga debatt: Skall den enda procenten bli ett slutmål, eller skall den bli en etapp på vägen mot större insatser? Folkpartiet begär att riksdagen redan nu skall slå fast, att anslagen för offentligt bistånd bör utgöra en växande andel av vårt lands samlade resurser även i fortsättningen. Folkpartiet har också angivit en metodik för fortsatta ökningar, som bygger på att Sverige i fortsättningen kan klara samma anslagsökningar som vi i genomsnitt har klarat under halva 1970-talet i fast penningvärde. Tillämpas den metodiken innebär det att Sverige under 1980-talet når en fördubbling av vårt u-landsbistånd. År 1968, när riksdagen beslutade om enprocentsplanen, var alla ense om att enprocentsmålet var ett etappmål. År 1975 står folkpartiet ensamt för den uppfattningen. Det är beklagligt för saken men inte besvärande för folkpartiet, ty vår uppfattning hör framtiden till. Inte kan det vara ett uttryck för praktisk solidaritet att som regeringen, moderata samlingspartiet och centerpartiet gå in för att biståndet de närmaste åren skall sjunka i fast penningvärde, vilket regeringens planeringsramar innebär. Inte kan det vara ett uttryck för en växande internationell gemenskap att Sverige i framtiden bara skall låta sitt bistånd öka med en enda futtig hundradel av svenska folkets standardökning varje år. Är det verkligen bara folkpartisterna i hela denna riksdag som anser att Sverige bör orka med mer under kommande år än att avstå en hundradel av standardökningen i ökat bistånd? Nu räcker det inte längre med de välmenande fraserna, nu krävs konkret handling, konstaterade Inga Thorsson från den här talarstolen tidigare i dag. Rösta för ett uttalande av riksdagen om att det svenska biståndet skall växa som andel av våra samlade resurser också i fortsättningen! Det är en konkret handling som för framåt mot en rättvisare värld.
Herr talman! Herr Olsson i Kil måtte inte ha följt med i debatten. Om han gjort det, hade han kunnat observera att det citat av herr Carlshamres anförande i december som han läste upp redan hade upplästs tidigare i dag. Dessutom var det inte hela moderatgruppen som instämde i herr Carlshamres anförande — det var några. Herr Olsson är skyldig kammaren en förklaring varför han inte orkar läsa protokollet innan han tar till orda i kammaren. Sedan vill jag också säga till herr Olsson att när det gäller ramar för kommande bistånd står det uttryckligen i utskottets uttalande att vad som angivits är att betrakta som minimiramar.

Herr talman! Det är sant att herr Hernelius inte tillhörde dem som instämde i herr Carlshamres anförande. Därför gäller inte vad jag har sagt herr Hernelius. Men alla i den moderata gruppen som instämde måste ju ha delat herr Carlshamres mening. Även-om detta har omnämnts från talarstolen tidigare i dag, så har vi ändå inte fått ett svar på hur man skall uppfylla löftet som gavs i december, det löfte som gavs av herr Carlshamre från den här talarstolen med många instämmanden från den moderata gruppen. Herr Hernelius skall alltså inte känna sig träffad, men nog borde väl någon av alla de moderater som instämde i herr Carlshamres anförande våga stå upp och förklara varför man svikit sitt löfte från december.
Herr talman! Nyss var det alla i gruppen som instämde. Nu var det många. Om en stund blir det väl, som det var, några. Läs protokollet!